Herr talman! Jag vill poängtera, om det undgick fröken Eliasson och fru Mogård, att jag i mitt resonemang utgick från de målformuleringar som riksdagen antog vid sitt beslut i anledning av kulturpropositionen 1974. Jag noterade att moderaterna avvek på vissa punkter men att folkpartisterna och centerpartisterna följde de i propositionen föreslagna målformuleringarna. Med den utgångspunkten, som jag tycker måste vara den intressanta för den här församlingen eftersom den verkligen är representativ för det beslut som riksdagen fattade 1974, förde jag mitt resonemang. Jag har inte blandat in litteraturutredningens resonemang på annan punkt än när jag polemiserade med herr Ahlmarks resonemang, där ju han när det passar använder sig av litteraturutredningens förslag men när det inte passar dagens linje går ifrån litteraturutredningen — det har han gjort i fråga om barnboksstödet. Jag tycker att det är helt relevant att följa riksdagens egen målformulering för kulturpolitiken när vi-diskuterar dess praktiska och faktiska innehåll. Vad sedan gäller herr Ahlmarks resonemang om vad jag sysslar med må det väl vara en riksdagsman tillåtet att plita innan han pratar. Vissa pratar och kanske plitar senare, men jag tycker att den andra vägen är den riktiga och jag tror att den också gagnar det man så småningom har att säga i kammaren. Jag har försökt att fråga mig: Vad kan en politiker eller politiker i pluralis ha för invändning mot att ett i demokratisk parlamentarisk ordning utsett organ, som är föremål för all den insyn som den svenska demokratin känner när det gäller värderingar och beslutsfattande, handlägger detta? Vad kan det vara för risk i detta? Frågan kvarstår obesvarad. Vad jag kan notera är att såväl fröken Eliasson och fru Mogård som herr Ahlmark menar att det är betydligt mindre risk med vad som förekommer inom de slutna rummen —- om man får använda ett sådant bildspråk — på de olika förlagen. Vad sedan gäller herr Ahlmarks påstående att de borgerligas och utskottsmajoritetens förslag gynnar de små förlagen, så är det er uppfattning men inte de små förlagens, och jag tillmäter dem en viss sakkunskap på det här området.
Herr talman! Jag har ingenting alls emot att herr Alsén sitter och plitar hela dagen på sitt anförande. Men jag tycker han kunde lyssna litet på debatten också. Allt vad han har sagt här har bara varit dåliga upprepningar av fördomar och demagogi som redan är bemötta och avslöjade i diskussionen. Vad är det då för risk att ha en central nämnd? Ja, det är den risken att det blir sju, åtta, nio människor som kommer att bestämma vilken litteratur som skall få stöd. Det är den risk för likriktning och anpassning till en förhärskande kulturelits värderingar som alltid finns när det gäller selektivt stöd med en central nämnd. I stället har utskottsmajoriteten och litteraturutredningen gått in för att sprida makten över litteraturstödet till biblioteken runt om i landet och göra det med en så generös modell att så gott som all god och kvalificerad litteratur kommer med i stödköpsordningen. Är det mindre risk med de slutna rummen på förlagen? frågar herr Alsén. Det är ett väldigt förenklat synsätt. Det fina är ju att det finns många förlag. Blir man refuserad på ett förlag, kan man gå till ett annat. Blir man refuserad också på det andra, kan man gå till det tredje. Men vi är inte nöjda med detta; vi vill dessutom ha möjligheter till kredithjälp åt de små förlagen. Vi vill också i botten ha en stödköpsordning, som underlättar för de små förlagen att ge ut förlustböcker, vilket de har så svårt att göra i dag. Fortfarande kvarstår en fråga obesvarad: Om herr Alsén nu tycker att det är självklart med en ”öppet värderande” central, en samhällelig nämnd, som skall ge pengar till litteraturstödet, varför vill han då inte tillämpa samma modell för presstödet? Varför vill han ha automatiskt verkande regler när det gäller tidningarna men avskyr sådana när det gäller böcker?
Herr talman! I denna debatt har det hela dagen då och då använts ord såsom insyn och inflytande. En fackmannagrupp på detta område, nämligen bibliotekarierna, som har kontakt med läsarna och är spridda över hela landet, duger inte. Bara av regeringen utsedda lekmän kan garantera insynen. Det var kanske onödigt att begära replik, men jag måste få säga att jag tycker att det är upprörande att missbruka honnörsord som insyn och inflytande på detta sätt. Jag måste också få ställa frågan: Hur länge får vi utan insyn från samhället, dvs. regeringsutsedda politruker, själva välja vad vi vill läsa?
Herr talman! Herr Ahlmark har på känt maner visat hur man skall föra en debatt. Han inledde sitt anförande i talarstolen med att framhålla att det över huvud taget inte gick att föra ett resonemang med mig. Det var hans sätt att inleda en debatt. I sin replik talade herr Ahlmark om att jag hade presterat demagogi och uttryckt ett antal fördomar, som redan hade avlivats i kammaren. Jag har inte fattningsförmåga nog att förstå att herr Ahlmark måste lägga ner som mycken energi på att döda en redan död. Men de påståenden som jag gör i denna debatt lever friska, därför att de bygger på grundläggande värderingar, som jag tror att samtliga kammarens ledamöter omfattar, nämligen att demokratiskt valda organ med insyn och skyldighet att klarlägga sina ställningstaganden för allmänheten och för intressenterna är det bästa vi kan sträva efter i detta samhälle. Det är inte så som man kan tro efter att ha lyssnat på fru Mogård och herr Ahlmark, att man inte, om vi nu får denna typ av handläggning av stödet till litteraturen, kan ge ut vilka böcker man vill på förlagen. Ett sådant påstående är verkligen demagogi. Herr Ahlmark skall betänka sig, när han försöker beteckna andras inlägg såsom demagogiska. Han menar att detta skall innebära dödsstöten mot den fria utgivningen. Så är det inte. Förlagen kan utge vilken litteratur de vill precis på samma premisser som tidigare och förmodligen också nå samma grupp av köpare, de som har ekonomiska möjligheter att köpa litteraturen. Vår linje är att nå nya läsarkategorier. I detta avseende skiljer vi oss åt. Jag inledde med att konstatera att de borgerliga i praktisk handling inte vill fullfölja den linje som målformuleringarna för kulturpolitiken anvisar. Det beror på att ni reellt sett har andra värderingar än vi. Då tror jag att det inte är någon idé att föra denna debatt längre. Jag betackar mig emellertid för den typ av diskussionsteknik som herr Ahlmark använder med tal om demagogi och luftande av fördomar.
Herr talman! Herr Alsén har sagt att det är väsentligt att vi utformar kulturpolitiken efter de målsättningar som slogs fast av riksdagen 1974. Jag vill helt instämma i detta. Det är också en bit av bakgrunden till de yrkanden som jag tidigare har ställt här i kammaren. Jag noterar att herr Alsén i sin replikomgång inte på något sätt har berört KF:s remissyttrande. Nu påstår herr Alsén att det är att följa en moderat linje, när man hävdar att man vill ha ett automatiskt verkande system. Jag utgår ifrån att KF, när man yttrade sig över litteraturutredningens förslag, inte svävade i okunnighet om de mål som riksdagen skulle ange för kulturpolitiken. Då såg KF och herr Alsén det uppenbarligen inte så att ett automatiskt verkande system innebär att man går på en moderat linje eller en linje som skulle strida mot de kulturpolitiska målsättningarna. Jag förutsätter att man i så fall inte hade stannat för den ståndpunkt som man intog. Herr Alsén har alltså sprungit ifrån det yttrande som jag förmodar att han har varit med om att utarbeta, och det finns anledning att ställa frågan varför han gjort det. Det gäller för socialdemokraterna att i debatten klara sig ur den svåra situation som de har hamnat i, och jag förmodar att det är anledningen till att herr Alsén i sitt inlägg inte har berört hur det kommer sig att han i dag inte är beredd att understödja den linje som KF har företrätt liksom så många andra av de remissinstanser som har yttrat sig över litteraturutredningens förslag.
Herr talman! Självfallet skall jag inte försöka utvinna några nya argument ur den här debatten. Jag skall inte heller upprepa dem som redan har anförts, även om det eljest är en populär sysselsättning i den här församlingen. Jag skall bara i all korthet motivera varför jag i ett visst hänseende kommer att rösta på ett sätt som annars måhända skulle kunna överraska någon. När det gäller litteraturstödet finns det två förslag, och jag har funnit att reservanternas innebär väsentliga fördelar, om man betraktar det utan förutfattade meningar och utan ovidkommande bindningar. Det innehåller en prispressmekanism som måste anses värdefull — bra böcker måste bli billigare. Reservanternas förslag ger vidare 800000 kr. mer i stöd till barnoch ungdomslitteratur, och det inte minst väsentliga är att deras förslag har en såvitt jag förstår massiv uppslutning från kulturarbetare och deras organisationer. Det har talats mycket om risken för otillbörligt agerande i den nämnd inom kulturrådet som skulle handlägga ersättningsfrågorna. Den risken tror jag att man kan eliminera med rigorösa beslutsprocessbestämmelser, exempelvis att det fordras enhällighet för att utesluta ett visst verk som eljest skulle kunna påräkna stöd. Jag har alltså, herr talman, funnit att reservanternas förslag bäst tillgodoser de intressen som vi är ute efter att främja. Jag vill därför yrka bifall till reservationen I och som en följd därav också till reservationen 3.

Herr talman! Efter herr Sjöholms deklaration kan jag korta av mitt anförande rätt väsentligt. Herr Sjöholm visar en klarsyn som inte delas av hans borgerliga vänner, och som han sade har argumenten upprepats i en massa inlägg. Jag vill emellertid tillägga ytterligare ett argument när det gäller litteraturstödet. Jag vill erinra om att samma slutsatser som departementschefen anför som talesman för ett riktat kulturstöd — en uppfattning som också jag omsluter med stor entusiasm — uttalades av Svenska akademien i remissvaret över litteraturutredningens betänkande. Det bör kännas betryggande för propositionens författare att i denna fråga stå på samma sida som en akademi vars höga syfte är att slå vakt om snille och smak. Vi upplever sannerligen inte akademien som en samling litterära politruker för att knyta an till ett annat anförande som har hållits här i dag. Akademien har gjort oss tjänsten att den har spårat upp en hel del stora litterära prestationer som därigenom kunnat bli tillgängliga för en större allmänhet. Akademiens målsättningar angavs långt innan sentida marknadsförare strömmade ut från handelshögskolorna och liknande utbildningsanstalter för att med kalkylernas vägledning sätta i gång reklamkampanjer för vissa böcker och låta bli att lansera andra. Ledamoten av kulturutskottet och styrelseledamoten i Författarförbundet herr Per Olof Sundman kan sannerligen inte beskyllas för att ha varit över måttan lyhörd för de meningar som kommit till uttryck i hans eget förbund i den här frågan. Senast vid Författarförbundets nyligen hållna vårstämma klandrades herr Sundman för sitt agerande. I motsats till herr Sundman har utbildningsministern varit mycket lyhörd för Författarförbundets fackliga och kulturpolitiska krav. Även herr Sundmans borgerliga författarkolleger har slutit upp på samma linje. Herr Sundmans bevekelsegrunder för att inte följa propositionens riktlinjer är fördolda. Vi vet att Svenska Bokförläggareföreningen är emot den linje som drivs i propositionen, medan Svenska akademien däremot klart har uttalat sig för ett riktat kulturstöd, och det är att hoppas att invalet av herr Sundman i akademien i framtiden skall bekomma honom väl. Herr talman! Jag begärde ordet främst för att få säga något om den andra sektorn som behandlas i propositionen, men som inte på långt när mött samma uppmärksamhet som litteraturavsnittet. Det gäller filmen. För att analysera och föreslå åtgärder och för att förbättra filmens villkor arbetade en utredning i sex år. Vi som deltog i detta arbete ansåg att många förslag var att uppfatta som frälsarkransar till en bransch i nöd. Vi hade som en första utgångspunkt att slå vakt om mångfalden beträffande filmutbudet, och det väsentliga var att stödåtgärderna skulle bli selektiva. Utredningsresultatet visade att biografdöden var mycket omfattande, många samhällen har i dag endast en och många saknar helt biograf och publiken står alldeles utan alternativ. Den svenska filmproduktionen omfattade, när utredningen började sitt arbete någon gång 1968, en årsproduktion på 32 långfilmer och hade när vi var i slutskedet av arbetet minskat till endast 14 långfilmer på ett år. Orsakerna är kända. Den internationella konkurrensen är hård —- i USA var storbolagens marknadsandel 1972 hela 94 96. Dessa bolag har även stor makt i Europa. Den svenska filmproduktionen var också pressad av TV:s expansion och prispolitik som höll på att leda till ett kulturpolitiskt kalhygge — ett kulturpolitiskt baggböleri. Vid sidan av denna utveckling har besöksfrekvensen på biograferna sjunkit kraftigt. Numera rör det sig om 23 miljoner besökare per år. Mot den bakgrunden hade det säkert varit enkelt att socialisera hela den svenska filmbranschen. Företag brukar ju bli till salu när lönsamheten sjunker under en viss nivå. Utredningen arbetade emellertid i tron på att blandekonomin utgör garanti för största möjliga mångfald i kulturutbudet. Därför presenterades resultatet i hägnet av det löpande filmavtalet och Svenska filminstitutet. Som en väg till ökad balans inom denna sektor föreslog utredningen ett samarbete mellan Sveriges Radio och Filminstitutet. Genom regeringens initiativ har också åtgärder vidtagits i linje med utredningens förslag. I utredningens slutskede — denna utredning som skulle garantera mångfalden i svensk filmproduktion — var emellertid Bonniers framme för att på nytt öka sitt inflytande på såväl kultursom opinionsbildningens område. Dagens Nyheter köpte Svensk Filmindustri. Mot den bakgrunden har detta senaste maktpolitiska spel från Bonniers sida inte behandlats av utredningen. I betänkandet finns emellertid ett särskilt yttrande som jag vill rikta kammarens uppmärksamhet på. Det är undertecknat av utredningens ledamöter regisören Kjell Grede, Folkets Hus-chefen Bengt Göransson, chefen för Filminstitutet Harry Schein och jag själv. I vårt särskilda yttrande när vi avslutar detta arbete säger vi: ”Under utredningsarbetet har det emellertid enligt vår uppfattning blivit uppenbart att filmfrågorna i vissa avseenden inte kan lösas isolerat utan bör ses i ett större sammanhang än som täcks av utredningens mandat. Här åsyftas i första hand det som i den allmänna debatten kallas kulturkommersialismen, dvs. det förhållandet att väsentliga sektorer inom kulturområdet utsätts för en hårdnande kommersialisering, vilket bl.a. tar sig uttryck i en stark koncentration av kapital och makt till enskilda företag.” ”I november 1973 tillkännagavs att Dagens Nyheters AB köpt det största svenska filmbolaget, AB Svensk Filmindustri. Med hänsyn till att utredningen då praktiskt taget slutfört sitt arbete har denna ur mediapolitisk synpunkt betydelsefulla händelse inte beaktats i betänkandets text. Enligt uppgift från såväl Dagens Nyheter som Svensk Filmindustri berör köpet inte bara filmområdet utan även nya audiovisuella medier såsom kabel-TV och videogram. Det förhållandet att viktiga sektorer av litteraturområdet, veckopressen, dagspressen, filmen och i framtiden kabel-TV och videogram kontrolleras av samma ägargrupp är ägnat att inge stark oro, inte minst med hänsyn till återverkningarna på opinionsbildningen. Stora delar av detta frågekomplex faller utanför utredningens mandat. En närmare analys av frågan hade dessutom medfört försening av utredningens arbete och därmed försening av genomförandet av de för den svenska filmpolitiken angelägna förslag som framläggs i detta betänkande.

Jag tycker det kan vara värdefullt för dem som fastnat i den gammalliberala filosofin och drömt sig kvar där att närmare studera den hårda kapitalistiska verklighet som omger oss. Mot denna bakgrund är det naturligt att utredningsarbetet måste fortsätta på filmoch massmediaområdena. Våra förslag får därför i vissa fall ses som uttryck för en försöksverksamhet som på längre sikt måste utvärderas. Det har också visat sig nödvändigt att andra utredningar tar itu med uppgifter som inte låg i filmutredningens mandat. Talet om blandekonomi får inte bli honnörsord som passar vissa kretsar vid vissa tidpunkter. Så, herr talman, några ord om det föreslagna fraktstödet för film, som är av stort principiellt intresse. Det gäller också här kvalitetsbedömningar, liksom i den diskussion som vi har varit upptagna med hela dagen, främst på litteraturområdet. Nu har departementschefen ännu inte tagit ställning till denna fråga, men debatten om ett eventuellt urvalsförfarande är i högsta grad besläktad med debatten om litteraturstödet. Det är också stimulerande att veta att Sveriges författarförbund följer dessa frågor med stort intresse och har en egen arbetsgrupp som studerar bl.a. dessa massmediafrågor. En majoritet i filmutredningen ansåg det motiverat att kvalitetskriterierna måste vara avgörande om fraktstöd över huvud taget skall tilllämpas. En helt annan uppfattning företräddes av min bordsgranne i utredningen, kammarens vice talman herr Torsten Bengtson, som i en lång reservation tagit avstånd från alla tankar på kvalitetsgradering i anslutning till samhällsstöd vid distribution av film. En formulering i herr Bengtsons reservation belyser detta diffusa tänkande. Där säger herr Bengtson bl.a.: ”Fördelen med ett generellt stöd är att det är enklare att administrera jämfört med ett selektivt. Själva urvalet förutsätter dessutom beslut som kan bli kontroversiella.” Så långt herr Bengtson. Jag tror, herr talman, att inte ens självaste Adam Smith hade kunnat uttrycka låt-gå-liberalismens filosofi på ett bättre sätt Jag har full förståelse för att utbildningsministern låtit frågan om fraktstöd anstå tills vidare. I propositionen omtalas att förslaget om fraktstöd mottagits positivt av remissinstanserna men att beredningen av denna fråga ännu inte avslutats. Om det tillåts mig att i elfte timmen lägga ytterligare några synpunkter på frågan om fraktstödet, vill jag erinra om att denna form av riktat kulturstöd behandlades innan det var känt hur litteraturutredningen skulle ta ställning till sina stödåtgärder. Fullt klart är emellertid att det föreslagna fraktstödet är en alldeles för blygsam stödåtgärd för att verkningsfullt öka spridningen av kvalitetsfilm. Såväl remissinstanser som betydande grupper bland de starkt opinionsbildande på det kulturella området har samma uppfattning. Att sedan dessa selektiva stödåtgärder skulle uppfattas som kontroversiella — som herr Torsten Bengtson befarar — var just vad utredningsmajoriteten önskade. Vår avsikt var nämligen att åstadkomma en betydligt livligare debatt och ett större intresse bland en bred allmänhet för filmen över huvud taget. För skall det urusla filmutbudet slås ut — och det vill väl alla i denna kammare medverka till — kan detta ske endast genom upplysning, livligt engagerande debatt och ekonomiska stödåtgärder av en sådan omfattning att de ger tillräcklig effekt. Trots de punktinsatser som föreslagits, bl.a. för visning av kvalitetsfilm — där Folkets Hus-rörelsen gör banbrytande insatser — vill jag som allmänt omdöme om kulturpropositionens förslag på filmens område uttala besvikelse mot bakgrund av filmutredningens långtgående förslag. Utredningens förslag innebär en satsning med ca 20 milj.kr. per år. Det gällde förslag till åtgärder i olika avseenden för att en filmpolitik skulle skapas som kan förändra de nuvarande helt otillfredsställande förhållandena på detta område. I vissa borgerliga reservationer förekommer i dag en del överbud men jag kommer ändå att följa de förslag som mina partivänner signerat då jag förutsätter att dessa frågor kommer att tas upp av utbildningsministern vid nästa riksmöte. Vi förväntar oss nämligen ett samlat grepp som radikalt får återverkningar på olika områden. Skall kulturkommersialismen kunna angripas i grunden, utgör en medveten satsning på såväl barnsom vuxenfilmen en grundläggande fråga. Riksdagen har ju också genom beslut hemställt om insatser mot kulturkommersialismens nedbrytande krafter. En betydligt kraftigare satsning på detta område motiveras också av att redan vid nästa års riksmöte lär vi ju — mot bakgrunden av massmediautredningens betänkande — få behandla censurfrågorna på filmens område, en förhandsgranskningsmetod som har anor i vårt land sedan 1910-talet. För oss som sysslar med dessa frågor, och som helst av allt av olika skäl önskade att särbehandlingen av biograffilmen i dess nuvarande form borde upphöra, är det en orimlighet att tänka sig att detta skall kunna ske utan att statsmakterna beslutar sig för en filmpolitik som sträcker sig vida längre än dit vi nu har nått. Jag har fullt förtroende för utbildningsministern över huvud taget, och jag har i allra högsta grad förtroende för honom när det gäller att angripa kulturkommersialismens problem. Det gör att jag nöjer mig med det förslag som ligger här i förväntan på att vi får uppleva en fortsättning. Herr talman! Med uppgiften att vara ordförande i statens filmgranskningsråd följer många tillfällen att få ta del av det i särklass sämsta filmutbudet. Här fungerar faktiskt den liberala ekonomin — marknadskrafternas fria spel utan alltför omfattande korrigeringsåtgärder. Vi som sysslar med dessa frågor har en principiell motvilja för censur. Men vi uppfattar det som en orimlighet att släppa all insyn och alla kontrollmöjligheter utan att vi först får garantier för en kraftfull filmpolitik som ger påtagliga resultat. Det är också nonsens tro att dessa kulturkommersialismens företrädare, som finns på filmområdet, skulle ha ett uns av vilja eller försök till självsanering. Så länge det finns en krona att tjäna, finns definitivt inga kulturella ambitioner bland en del av dessa företagare. Tio års erfarenhet har lärt mig att det sannerligen inte blivit bättre i denna bransch under dessa år. I fjol totalförbjöds exempelvis 33 våldsfilmer med kvalificerat underhållningsvåld. Vi har en mycket mild syn på dessa frågor i vårt land som innebär att publiken besparas det allra erbarmligaste filmutbudet på våra biografer. Varje dag möts vi av en bukett i tidningarnas annonssidor som avslöjar åtskilligt av hur det står till på denna marknad där den fria konkurrensen är total. Det finns många exempel på spekulation i underhållningsvåld. Ett exempel utgör en nu aktuell annons med följande vråltext: ”Benknäckargänget. Publikjubel över filmen som slår alla rekord i action, våld, svart humor, osmakligheter och olidlig spänning.” En film av detta slag uppfyller inte ens kriterierna för ett förbud av vår mycket liberala censur. Detta är ett exempel på sådant som grosshandlarna i våldsunderhållning sysslar med under tiden som riksdagens kulturoch utbildningsutskott årligen fördelar 11 000 milj.kr. för kultur och utbildning. Herr talman! Jag kommer till slutsatsen att endast ett riktat kulturstöd för både litteratur och film är en riktig politik. Det är också det enda alternativet till den förhandsgranskning av film som förekommer. Maximen ”politik är att vilja” omfattas av många, men politik är också att välja, och det gäller i allra högsta grad på det kulturella området. De traditionella marknadsförarnas profeter vill att allt skall bli vid det gamla. För dem är det de snöda lönsamhetskalkylerna som ensamt skall bestämma. Om sedan kulturfattigdomen befästes hos kulturellt vilsna medborgargrupper, så tycks detta vara det kulturella affärslivets profitörer totalt likgiltigt. För att införa nya värderingsinstrument och att våga uttala meningar om detta utbud krävs kurage. Den framlagda kulturpropositionen visar vägen. Dessa ståndpunktstaganden har ju också fått ett starkt understrykande av den socialdemokratiska utskottshalvan. Detta upplever jag som löftesrikt inför framtiden. Med det anförda ansluter jag mig till den socialdemokratiska utskottshalvans ställningstagande i dessa frågor.

Herr talmån! Herr Palm har direkt åberopat mitt ställningstagande beträffande fraktstödet, och därför måste jag korrigera en del av vad han sade i det avseendet. När det gäller samarbetet mellan Sveriges Radio och Filminstitutet säger herr Palm att regeringen har tagit initiativ. Det var dock inte den sortens förslag som filmutredningen hade att behandla. Det föreslogs bl.a. att man skulle betala en avgift till Filminstitutet för film, som också visas i TV. Varför tar inte herr Palm upp detta, som var det väsentliga i förslaget? I vad sedan gäller reservationerna har vi i vårt särskilda yttrande sagt något, som kan ha sitt intresse i detta sammanhang: "Vi anser således att alla former av maktkoncentration och monopol, vare sig de är av enskild eller statlig karaktär, noggrant måste uppmärksammas för att motverka ensidighet i kulturutbudet.” Det är en deklaration som gäller både staten och kommersiella företag. Herr Palm kan svårligen finna något fel i det uttalandet. Fraktstödet skulle enligt utredningens majoritet utgå för ett urval av god film. Men, mina damer och herrar, hur skulle det gå till? Jo, här kommer centralismen fram i sin prydno. Utredningen föreslog alltså att det för ändamålet skulle tillsättas en filmfraktnämnd. Därefter uttalade man: ”Den praktiska handläggningen av fraktstödfrågorna ——-- överlåts till Filminstitutet.” På Filminstitutet skulle det således sitta en person som bestämde om det skall utdelas fraktstöd till Haparanda, Lund, Halmstad osv. I de enskilda kommunerna är man inte betrodd att avgöra vilken film man skall visa, utan det valet skall göras av Filminstitutet. Det är en centralism som jag inte på något sätt kunnat acceptera, och det är därför jag föreslagit en annan typ av fraktstöd. Jag vill verkligen att man på de enskilda orterna själv skall ha rätt att bestämma vilka filmer man vill visa, inte att en person eller en liten kommitté på Filminstitutet dirigerar detta. Det är skälet till den reservation jag avgivit beträffande fraktstödet. Jag hoppas verkligen att fraktstödet så småningom genomförs men att det då inte blir en centralistisk dirigering från Stockholm av vilka filmer man skall se i landet i övrigt.
Herr talman! Jag skall kanske inte underhålla kammarens ledamöter med samma replikskifte som herr förste vice talmannen Bengtson och jag stod för en het sommardag i Tällberg, när vi började formulera våra ståndpunkter i filmutredningen. Denna fråga togs upp av herr Bengtson från en generell synpunkt. Vi har på socialdemokratiskt håll menat att skall fraktstöd tillämpas på filmens område måste detta grundas på kvalitetskriterier. Ty vem är det som bestämmer utbudet i ett samhälle med en enda biograf? På filmbolagen finns anonyma filmsättare som gör kalkyler över vilken avkastning olika filmer som man skickar ut kommer att ge. Där finns det sannerligen ingen valfrihet. Filmpubliken behöver stöd från en krets människor som har överblick över filmutbudet i dess helhet. Detta problem känner vi själva alltför väl till från våra hemorter, och jag behöver därför inte ytterligare uppehålla mig vid det. När det gäller samarbetet mellan Sveriges Radio och Filminstitutet har ju utredningsarbetet ändå fört med sig det resultatet att man kommit i gång med att finna lösningar på detta område, som vi ansåg vara ett av de största i detta sammanhang. När herr Bengtson slutligen tar i så kraftigt och menar, att hans parti vänder sig mot monopolism i alla dess former vill jag fråga herr Bengtson: Varför kunde inte då herr Bengtson skriva på det särskilda yttrande som de socialdemokratiska utredningsledamöterna avgav med anledning av att Dagens Nyheter köpte Svensk Filmindustri? Det hade legat nära till hands att herr Bengtson hade anslutit sig till vår uppfattning om detta köp. För oss framstod det yttrandet som ett utropstecken, ett allvarligt observantum för hela detta arbete. Där fanns en möjlighet att konkret angripa monopoliseringssträvandena inom ett område, där både herr Bengtson och jag hade arbetat i sex år.
Herr talman! Att jag inte skrev under det där särskilda yttrandet, herr Palm, berodde på att där har man inte nämnt alla slags monopol; man talar nämligen inte om det statliga monopolet. Det var därför jag måste skriva själv, så att jag fick med dem allesammans. Det särskilda yttrandet som ni har avgivit är ofullständigt, när ni glömmer att det också kan finnas statliga monopol. I frågan om fraktstödet smiter herr Palm undan. Ert förslag innebär ju att en folketshusförening på en plats inte själv skall få bestämma vilken film den skall få fraktstöd för, utan det skall bestämmas på Filminstitutet. Det är kontentan av det hela. Herr Palm försöker bortförklara det, men det är just det kalla resultatet av det förslag till fraktstöd som ni har lagt fram: man skall icke få bestämma ute i bygderna, utan det skall en kommitté eller möjligen en person på Filminstitutet göra. Sådant kan jag icke acceptera.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten, men jag måste reagera när herr Torsten Bengtson nu säger att en enda person i Svenska filminstitutet skulle bestämma vilka filmer som skall få fraktstöd. Det har aldrig varit tal om detta. Jag vill poängtera att det är ren osanning.

Herr talman! För att undvika att bli utsatt för dumma beskyllningar om att jag har suttit och plitat på det jag kommer att säga i dag, så att jag inte har haft tillfälle att lyssna på debatten, vill jag med detsamma deklarera att huvuddelen av det jag har på mitt papper skrev jag i går. Därför har jag kunnat höra på det som har sagts här i kammaren, och det har gett mig anledning att göra några nya noteringar och stryka mestparten av det jag först hade skrivit. Jag skall bara försöka göra en liten sammanfattning av hur jag har uppfattat den här typen av debatt. Skillnaderna är inte så stora som de har framställts mellan de olika yrkandena i det som betraktas som huvudförslaget och det som betraktas som reservationsförslag. Man skall inte överdriva skillnaderna mellan förslagen. I vår reservation kräver vi motprestation för stödåtgärderna, och det gör också borgerligheten, men det är där skiljelinjen går. Vi begär i motprestation en lågprislinje genom ett urval, borgerligheten kräver i motprestation att bokhandlarexemplar skall delas ut gratis. Men förlagen delar ju redan nu ut ett betydande antal exemplar gratis till bokhandlarna i sin reklamverksamhet. Det borgerliga förslaget är alltså rätt listigt utformat. Det betyder helt enkelt att samhället skall lyfta av förlagens kostnader för denna reklam. I realiteten kommer förslaget att verka på det sättet. Så har debatten gällt styrningsmekanismerna. Utskottsmajoriteten ser lösningen i att urvalet görs av de 24 bibliotekarierna — eller, om man vill uttrycka det på annat sätt, av en väl utbildad och, som det har sagts här, politiskt ganska homogen yrkeskår. Det skall vara någon sorts decentraliseringslinje i förhållande till reservationens s.k. centraliseringslinje. Politisk redovisning ställs alltså mot korporativa bedömningar. Här talar såvitt jag förstår moderaterna med två tungor. I den aktuella debatten eljest är de ju väldigt kvicka att uppträda som motståndare till korporativism, så fort vi i arbetarrörelsen vill ha ökat inflytande på arbetsplatserna. Men bakom värderingarna döljer sig naturligtvis en massa klassintressen, som jag inte skall gå in på här. Jag skall inte heller säga att det vi vill göra genom reservationen är något betydelsefullt eller stort. Vi får behålla en marknadshushållning med dess styrningar, hur mycket vi än försöker kämpa mot den, under överskådlig tid i det svenska samhället. Men därför är det också nödvändigt att genom politiska beslut skapa någon sorts balans. Det finns en sådan balanseffekt i den selektiva stödformen, vars betydelse blir större för de små förlagen. De stora har ju redan visat att de klarar sig, medan de små demonstrerar svagheten i marknadskrafternas urvalsmekanik. Jag förutsätter att stödet efter några förhandlingsomgångar med branschen får en sådan utformning att de små förlagen med sina likviditetssvårigheter inte behöver vänta på sina stödpengar alltför länge efter det att de har gett ut en bok som tilldelats stöd. För dessa små förlag kan en månads - eller några månaders — för lång väntetid innebära katastrof och konkurs. Därför måste också den kreditgaranti som vi tycks vara överens om över gränserna också läggas ut parallellt med stödet så snart som man kan sätta i gång den här maskinen. Det gäller här en marknad som drabbar de priskänsliga grupperna av litteraturkonsumtion men givetvis inte de ekonomiskt bättre situerade. För dem möter det inga andra hinder än möjligen fördomar att köpa av de små upplagorna, som ofta blir dyrast, och de intressanta debattböckerna, som inte kommer ut vare sig över bokhandelsdiskarna till den del av befolkningen som är priskänslig eller till biblioteken, eftersom upplagorna är för små för att kunna räcka till biblioteken. Mot denna marknad ställer vi ett försök att göra en liten inbrytning. Jag vill citera Sune Stigsjö, som jag har avlyssnat i andra sammanhang och som f. ö. stöder — självfallet, eftersom han tillhör de små förlag som är intressanta i dessa sammanhang — Författarföreningens förslag och vårt förslag, dvs. reservationen. Han brukar tala om för oss i dessa debatter att man måste komma bort från de marknadskrafter som på bokmarknaden till betydande delar riktats in av jultomten — i december köper man bevisligen mest böcker — och tandläkarfruarnas smak, och ge någonting annat i stället. Det är då som fru Mogård slår bakut. Då tas storsläggan fram. Då får vi höra de gamla fraserna — att vi måste försvara de omistliga värdena, att vi måste ställa oss bakom kulturens frihet osv. Detta om något kallar jag buskagitation av gammalt gott borgerligt nattståndet märke. Politiska inbrytningar, ökade läsmöjligheter för en bredare publik, folkligt inflytande brännmärks nu som tidigare som våldförelse. Det är den ena sidan. Den andra sidan svarar centern och folkpartiet för. Det stöd vi nu vill försöka börja med är för litet, säger man, och saknar förmåga att allvarligt påverka prisutvecklingen. Ja, det kan vara så. Stödet är begränsat, men hur litet det nu än är så är det i alla fall för mycket för det borgerliga blocket, som nu svetsats samman i sitt stöd för automatikens regler. I detta agerande, som man skulle kunna betrakta som någon sorts borgerligt kulturmörker, blir t.o.m. herr Sjöholms senaste anförande en ljusglimt, vad man än i övrigt vill säga om det. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1, punkterna 1-5.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat om regeringen, med tanke på den snabba händelseutvecklingen i Asien och vad som hänt i Vietnam och Cambodja, avser ta initiativ i FN för ett tillbakadragande av de amerikanska grupperna i Korea. Läget i Korea och den militära situationen där jämte FN-kommandots ställning har under senare år diskuterats i FN:s generalförsamling. 1973 antog församlingen med stöd av de båda koreanska staterna ett uttalande i vilket man välkomnade Nordoch Sydkoreas gemensamma kommuniké av den 4 juli 1972 med principer för Koreas enande. Sverige stödde detta beslut och verkade aktivt för att de båda koreanska parterna skulle nå enighet om fortsatta förhandlingar. 1974 kunde dock någon enhällig resolution icke åstadkommas, vilket torde avspegla försämrade relationer mellan de båda staterna. I den resolution som generalförsamlingen slutligen antog efter omröstning framhölls bl.a. att säkerhetsrådet borde överväga frågan om ett upplösande av FN-kommandot. Beslut härom måste dock enligt resolutionen kopplas till lämpliga arrangemang för att behålla stilleståndet i Korea och därigenom bevara fred och säkerhet på den koreanska halvön. Sverige, som stödde denna resolution, anser att säkerhetsrådet under angivna förutsättningar bör fatta beslut om upplösning av FN-kommandot och hemsändande av de utländska trupper som står under dess befäl. Däremot har Sverige ej funnit anledning att uttala sig om andra utländska trupper i Korea än den som där tjänstgör under FN-flagg.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Utrikesministern har försökt svara i en positiv anda, och ingenting annat var att vänta, efter allt vad som hänt framför allt i Asien under den senaste tiden. Jag skulle dock vilja ställa några frågor till utrikesministern i anslutning till interpellationssvaret. Till dessa återkommer jag senare i mitt anförande. Jag skulle, herr talman, vilja ge en bakgrund till min interpellation, även om det blir en sammanfattning. Det koreanska folkets historia har i mångt och mycket likheter med det vietnamesiska folkets. Koreanerna har, även de, under många århundraden fått kämpa för sin nationella självständighet, rätten till sitt eget språk och sin kultur. Det koreanska folket liksom folket i Vietnam vet vad det vill säga att kämpa mot invasionsoch förtryckararméer, att utgöra vasallstat till främmande länder, ha sitt territorium besatt av utländska trupper med allt vad detta innebär av folkförtryck och nationell förnedring. Under dessa förtryckarregimer växer fram ett folkhat mot förtryckarna, där folkets befrielsearmé, trots att den inte besitter förtryckarnas moderna militära stridsmedel, ändå till slut segrar. Liksom folket i Vietnam är koreanerna helt inställda på att de sist och slutligen skall segra. Detta borde den nuvarande förtryckarregimen i Sydkorea, USA, vara på det klara med och dra bort sina trupper från Korea och gå med på folkets krav om en fredlig återförening. Folket kommer alltid, till sist, att segra. Hur länge som helst kan ingen makt regera mot folket. Ända sedan början av 1260-talet har Korea vårit utsatt för olika militära invasioner och dess territorium varit besatt, varvid landet utgjort vasallstat till Mongoliet, Kina eller Japan. Dock har Korea sedan de olika kungarikena enades till en stat år 668 varit ett land. Det är ett enda folk av samma nation. Det har samma språk. Korea har för svenskarna varit en vit fläck på Asiens karta. Liksom många andra svenskar under 1930-talet läste jag en svensk upptäcktsresandes skildringar från Korea i en bok, där han även berättade om det riskfyllda i att vistas i detta land, framför allt på landsbygden. Där härjade — som han uttryckte det i boken — ”stora banditligor”. De flesta läsarna, och däribland jag, visste inte då att de som i boken kallades banditligor var folkets gerillaarméer mot de japanska ockupanterna. Som banditligor betecknas även i dag i svenska massmedia folkens befrielsestyrkor i olika asiatiska länder, där man befriat sig eller håller på att befria sig från utländsk ockupation. Numera är det som bekant USA som står för detta folkförtryck, och svenska massmedia återger så gärna telegrammen från USA. Alltså ingen fläck på den svenske upptäcktsresanden — han kanske inte visste bättre än vad de japanska ockupanterna då berättade för honom. Det vet dock svenska massmedia i dag, som mot bättre vetande fortfarande använder beteckningen banditligor mot frihetsgerillan i länder där folket kämpar mot utländskt — och i det här fallet USA:s — förtryck. Sedan urminnes tider har koreanerna alltid levat tillsammans. Detta förhållande upphörde dock genom USA-imperialisternas ockupation av södra Korea, då landet delades år 1945. Under de gångna 30 åren har det koreanska folkets kamp för en återförening ständigt pågått. I västvärlden är antagligen Korea mest känt i samband med det kalla kriget och konflikten mellan öst och väst. Världens uppmärksamhet kom att riktas mot den koreanska halvön i och med Koreakriget 1950-1953. Det kan givetvis spekuleras i de grundläggande orsakerna till detta krig, där USA spelade huvudrollen trots att det egentligen var ett inbördeskrig. Likheterna med kriget i Vietnam är slående. För USA gällde det satsning på ekonomisk utsugning som i övriga länder i Asien, såsom Vietnam, Cambodja, Thailand, Laos, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore och Taiwan. Bakom Koreakriget och kriget i Vietnam kan också tänkas ligga den inringning av Kina som USA så livligt har eftersträvat — efter det att det kinesiska folket kastade amerikanarna i havet år 1945 — för att därmed återställa den s.k. maktbalansen. Att Förenta nationerna, genom USA i dess egenskap av den dominerande världsmakten kom att engageras i Koreakriget kan betraktas som en tragedi för det mellanfolkliga samarbetet. Flera stater slöt upp på USA:s sida, däribland Sverige. Även om Sverige inte direkt slöt upp med trupper, så var det ett moraliskt stöd som Sverige den gången gav USA i överfallskriget på Korea. Enligt uppgift återfinns i ett museum i Söul särskilt utgivna frimärken på samtliga länder som deltog på USA:s sida i Koreakriget, däribland även Sverige. Enligt fascistregeringen i Söul deltog alltså Sverige på USA:s sida i detta krig. Ifrågavarande trupper bar FN:s emblem, och så är fortfarande fallet med de amerikanska trupperna i Sydkorea. Efter vapenstilleståndet år 1953 har det varit ständiga militära förvecklingar på den koreanska halvön. Den kanske mest uppmärksammade blev nordkoreanska patrullbåtars uppbringande av det USA-ägda spionfartyget Pueblo på Demokratiska folkrepubliken Koreas territorialvatten. Då hotade USA, som så många gånger annars, med vedergällningsaktioner. Man fullföljde dock inte sina avsikter, som exempelvis nyligen skedde i Cambodja. I det kalla krigets spår var förhållandena på den koreanska halvön synnerligen tillspetsade och faran för krig överhängande. Så var förhållandena ända in på 1970-talet, under omkring 20 år. Gång på gång hade regeringen i Demokratiska folkrepubliken Korea, alltså Nordkorea, framfört förslag om samtal för att komma till en överenskommelse om slut på rådande tillstånd och en fredlig och självständig återförening. Marionettregeringen i Söul och USA lyssnade inte ens. I sitt interpellationssvar säger utrikesministern att FN:s generalförsamling år 1973 antog en resolution där man välkomnade Nordoch Sydkoreas gemensamma kommuniké av den 4 juli 1972 med principer för Koreas enande. Däremot, säger utrikesministern, kunde ingen enhällig resolution åstadkommas i FN 1974, vilket enligt honom torde avspegla försämrade relationer mellan de båda staterna. Vad är det då som döljer sig bakom denna skrivning? Redan i augusti 1953, omedelbart efter att ha undertecknat stilleståndsavtalet, ingick Förenta staterna den s.k. ömsesidiga permanenta pakten mellan Sydkorea och USA, som föreskrev USA-arméns perma nenta ockupation av södra Korea. Man våldförde sig härmed på andan i vapenstilleståndsöverenskommelsens 60 §, som föreskrev tillbakadragande av alla utländska trupper från Korea. USA omintetgjorde vidare möjligheten att hålla en toppkonferens som föreslagits i stilleståndsavtalet, då man helt enkelt bröt upp och lämnade de preliminära samtal som hölls i Panmunjom för att sammankalla en sådan toppkonferens. Inga som helst förhandlingar för en fredlig biläggning av Koreafrågan kunde ske förrän 1971, då den s.k. dialogen mellan nord och syd tog sin början. Det har dock funnits åtskilliga tillfällen under alla dessa år att fredligt bilägga Koreafrågan. Demokratiska folkrepubliken Korea har gång på gång framlagt epokgörande förslag för en fredlig, självständig återförening av Korea. Man har dock ständigt mötts med kalla handen. USA och marionettregeringen i Söul kunde dock inte i evighet hålla på med denna halsstarrighet. I södra Korea växte fram organisationer som med kraft understödde kravet från Demokratiska folkrepubliken Korea på en fredlig återförening. År 1971 upphörde också förbindelserna mellan syd och nord att vara helt nedfrusna, och dörren till kontakter och samtal öppnades. De båda Rödakorsorganisationerna hade gemensamma sammanträden. Vid sidan av dessa överläggningar fördes samtal på toppnivå. Till slut kunde man enas om ett gemensamt uttalande om de tre principerna för nationell återförening. Huvudinnehållet var självständighet, fredlig återförening och nationell enighet. Dessa förslag hade i huvudsak framlagts av Demokratiska folkrepubliken Korea. I anslutning till denna överenskommelse framställde Demokratiska folkrepubliken Koreas regering konkreta förslag, men dessa möttes inte av gensvar från Söul. Här ställdes bl.a. också frågan om nedrustning i de båda staterna. Presidenten i Sydkorea, som egentligen bedrägligt varit med om överenskommelsen, använde denna inför folket i Sydkorea som ett bevis på sin fredliga inställning. Detta var inför en omröstning om en ny grundlag som gav honom möjligheter att sitta som president på livstid. Så snart den var över hade han tappat allt intresse för vidare förhandlingar och förklarade att man inte kunde gå med på någon som helst nedrustning. USA-trupperna var inga främmande trupper, utan de var FN trupper, och alltså var det inte fråga om någon främmande makt, förklarade denne man. Han meddelade också: ”Vi kan inte staka ut vårt öde efter några ark papper, som detta uttalande består av, inte heller kan vi hysa något förtroende för det.” Det blev alltså åter försämrade relationer mellan de båda staterna i Korea. Då folket i södra Korea krävde en fredlig återförening i enlighet med den överenskommelse som var gjord mellan nord och syd, svarade regeringen i Söul med repressalieåtgärder mot folket i form av en rad undantagslagar, som betecknades som krisåtgärder och var indelade från 1 upp till 4. Vidare infördes undantagstillstånd och extra undantags tillstånd. All opposition skulle tystas. Dödsstraff utmättes och verkställdes, vidare dömdes till livstids fängelse eller straffarbete under mer än fem år — för rent uppdiktade brott. Det är en klar parallell till vad som hände under Thieu-regimen i Saigon, på den tiden Thieu satt där med stöd av USA-trupper. I våras avrättades åtta oppositionella, anklagade för att tillhöra en förbjuden organisation. Då Koreas store poet Kim Chi Ha stod upp till deras försvar, fängslades även han. Han riskerar nu dödsstraff. Under dylika förhållanden ansåg Demokratiska folkrepubliken Korea det nödvändigt att föreslå USA ett fredsavtal, då USA är en av undertecknarna av vapenstilleståndsöverenskommelsen och den makt som har sina trupper stationerade i södra Korea och har överbefäl över alla de väpnade styrkorna i denna del av den koreanska halvön. Förenta staterna underlät dock att visa någon som helst positiv reaktion på förslaget från Demokratiska folkrepubliken Korea. USA och deras marionetter i FN har hela tiden försökt att föreviga Koreas delning. Bl. a. föreslog de nyligen att två koreanska stater skulle upptas i FN, ett förslag som dock avvisades. Demokratiska folkrepubliken Korea har aldrig varit anhängare av ett dylikt förhållande, och ett sådant beslut ansågs tydligen vara för magstarkt för de flesta. I fjol höstas behandlades återigen Koreafrågan i FN. Den gången var det inte mindre än 39 länder som lade fram ett förslag om att ”FN trupperna” skulle dras bort från Sydkorea. Förslaget, som av förslagsställarna var menat att tas upp av generalförsamlingen, togs dock inte upp där. Omröstningen i det förberedande utskottet gav till resultat att ett förslag som framlagts av ”Sydkoreas vänner”, inspirerade av USA, fick flertal. Detta innebar att frågan inte skulle tas upp i generalförsamlingen men ”i sinom tid” i säkerhetsrådet — här har nämligen USA ”vetorätt”. I generalförsamlingen har USA inte längre hegemoni. Det är inte som förr, då i stort sett endast de socialistiska staterna röstade mot USA. Nu kommer de alliansfria staterna och länderna i tredje världen. Nu har inte längre USA den fulla och hela dominansen i FN. Kan USA däremot få föra över de enligt egen uppfattning brännande frågorna till säkerhetsrådet, där man har vetorätt, då kan man förhala frågorna hur länge som helst. I omröstningarna i detta utskott som jag talade om röstade Sverige för förslaget från ”Sydkoreas vänner”, alltså USA och marionettregeringen i Söul — ett förslag som också blev antaget — och lade ned sin röst beträffande de 39 ländernas förslag. Detta ställningstagande från Sveriges sida är egentligen beklagligt och står i kontrast till den svenska regeringens stöd åt det vietnamesiska folkets kamp för oberoende, som det tagit sig uttryck under senare år. I sitt interpellationssvar talar inte utrikesministern om debatten och omröstningarna i det s.k. första utskottet, där frågan om bortdragandet av de främmande trupperna under FN-flagg avgjordes till förmån för USA och marionettregeringen i Söul. Däremot hänvisar utrikesministern till generalförsamlingens beslut den 17 december 1974, som till säkerhetsrådet överförde frågan om ett ”upplösande av FN-kommandot”, men i säkerhetsrådet har USA, som tidigare sagt, vetorätten och kan därmed förhindra att USA-trupperna dras bort från Sydkorea. I övrigt erinrar generalförsamlingen i sin resolution av 1972 om dialogen mellan de båda staterna i Korea. Men den dialogen har, som jag tidigare i mitt tal sökt klargöra, helt upphört — av skäl som jag också här har framhållit. I svaret säger utrikesministern vidare att Sverige, som stödde denna resolution i generalförsamlingen, anser att säkerhetsrådet ”under angivna förutsättningar” bör fatta beslut om upplösning av ”FN-kommandot” och hemsändande av de utländska trupper som står under dess befäl. Vidare säger utrikesministern att ”Sverige ej funnit anledning att uttala sig om andra utländska trupper i Korea än den som där tjänstgör under FN-flagg”. Då det inte finns andra utländska trupper i Korea än amerikanska och dessa i dag uppgår till 42 000 man finner jag denna formulering något underlig. Mest underligt i denna hela fråga är att USA-trupperna i Korea fortfarande, efter 25 år, går under FN-flagg och bär FN:s emblem. Det som just nu är mest aktuellt är att USA-trupperna förbjuds bära FN:s emblem på sina hjälmar. Om jag tolkar utrikesministerns svar så positivt det är mig möjligt tycks utrikesministern vara överens med mig härom. Eller hur, herr utrikesminister? På min direkta fråga om statsrådet med tanke på den snabba händelseutvecklingen i Asien och vad som hänt i Vietnam och Cambodja är beredd att i FN ta initiativ för ett tillbakadragande av de amerikanska trupperna från Sydkorea ger däremot utrikesministern inget svar utan hänvisar till Sveriges ställningstagande i FN förra året. Men, herr utrikesminister, sedan förra året har stora saker hänt. USA är utjagat från Vietnam och Cambodja. I Laos vidtas åtgärder för att sopa undan allt amerikanskt inflytande. Det kan givetvis anföras att USA som den dominerande makten i världen inte är detsamma som förr. I Koreakriget fick USA den första påminnelsen om sin dödlighet. Bondearméerna i Vietnam och Cambodja har visat på USA:s militära bräcklighet. Men vad kan inte gangsterregimer ta sig till! Exemplet från de senaste bombningarna av Cambodja, som skulle vara vedergällningsaktioner, talar ju sitt tydliga språk om hur dylika regeringar kan uppträda. Telegrammen från USA den senaste tiden är även de alarmerande. Där uttalas i hotfulla ordalag varningar till Demokratiska folkrepubliken Nordkorea. USA försäkrar fascistregimen i Sydkorea fortsatt amerikansk närvaro, och president Ford lovar att snabbt modernisera den sydkoreanska armén. Faran för ett nytt överfall på Nordkorea — och därmed för ett nytt världskrig — kan vara överhängande.
Herr talman! Jag skall inte gå in på Koreas historia och den kända bakgrunden till det läge som nu råder i området. Den svenska huvudlinjen genom åren har varit att det skall bli en fredlig återförening mellan Sydoch Nordkorea. Vi är fullkomligt medvetna om att folket i de båda delarna önskar ett enat Korea. Men det är självklart att Sverige stödjer alla ansträngningar som går ut på att det skall bli en fredlig återförening. Sverige har normala relationer med både Nordkorea och Sydkorea. Närvaron av amerikanska trupper under FN-flagg — vi vet när denna närvaro beslöts och vi känner till bakgrunden — tycker vi är onormal. Vi har med våra ställningstaganden i Förenta nationerna och med våra aktioner syftat till att FN-kommandot skall upplösas och avskaffas.

Det är dessa frågor som diskussionen i säkerhetsrådskretsen rör sig om.

Också om detta pågår diskussioner. Sveriges röstning förra året bestämdes av den hållning som vi hela tiden har intagit, nämligen att det inte är generalförsamlingen utan säkerhetsrådet som fattar dessa avgörande beslut, liksom det var säkerhetsrådet som på 1950-talet byggde upp de FN-styrkor som vi här talar om. Sverige har konsekvent stött uppfattningen att det är i säkerhetsrådet som frågorna måste avgöras. Och det är inte bara USA, herr Lorentzon, som har vetorätt i säkerhetsrådet, utan det har också andra permanenta stater som är medlemmar i rådet. ; Frågan om upplösning av FN-kommandot är mycket invecklad. Och det är inte säkert att det bara är USA som är emot en sådan upplösning - om USA nu är emot det förslaget — utan det finns möjligen också andra stormakter som har samma uppfattning.

Herr talman! Det skulle vara intressant att veta, herr utrikesminister, vilka stormakter som har samma uppfattning som USA i det fall som jag nyss skildrade, när det gäller att använda sin vetorätt i säkerhetsrådet. Men nu är det så att USA hävdar, att om FN-styrkorna dras tillbaka från södra Korea utan några garantier för att vapenstilleståndsöverenskommelsen följs, så kommer det att föreligga risk för krig. Det är USA:s ståndpunkt, och den har också utrikesministern deklarerat här. Men detta är ett sätt av USA att kringgå frågan om de amerikanska truppernas tillbakadragande. Garantierna för ett fredligt återförenande av de båda halvorna ligger främst i att USA:s trupper dras bort från Korea, ty det är dessa trupper som är inspiratörer till förvecklingarna — precis som i Vietnam, i Cambodja och i de andra länderna. Det ligger i botten. Var dessa trupper än finns åstadkommer de alltid krig! När Förenta nationerna den 27 juli 1950 antog den resolution som stadgade att främmande länders trupper skulle delta i kriget i Korea under FN-flagg och betecknas som FN-trupper, så fanns det ingen representant för exempelvis Sovjetunionen med då det beslutet fattades. Här bröt man mot FN-stadgan. Inte heller var någon representant för Folkrepubliken Kina närvarande — då representerades hela det kinesiska territoriet av den amerikanska marionettregeringen på Taiwan. Hur underligt den än låter var man överens om det. Det är inte förrän på senare år som detta förhållande har ändrats. Jag skulle i detta sammanhang vilja hänvisa till den dåvarande franske presidentens uttalande om resolutionen att FN skulle delta i kriget mot Nordkorea. Han sade att säkerhetsrådet inte kunde antaga en dylik resolution, då den bröt mot FN-stadgan. Med hänsyn till den regering som sitter i USA och med hänsyn till den dominolinje den säger sig följa, kan man misstänka att denna regering kan besluta rätt desperat vilket kan leda till krig. Därför måste FN-emblemet bort från USA-trupperna i Korea — det är den första åtgärd som måste vidtas. Faktum är att det inte är de koreanska myndigheterna utan USA:s överbefälhavare som under namnet av FN-befälhavare har högsta befälet över armén i södra Korea. Genom överenskommelsen om överflyttningen av högsta befälet och ett antal andra militära överenskommelser som redan ingåtts mellan Förenta staterna och södra Korea har den amerikanska befälhavaren påtagit sig ansvaret för ledningen över mark-, sjöoch luftstyrkorna i södra Korea och över dess marionettarmé. De amerikanska styrkorna har rätt att kontrollera allmänna operationer och t.o.m. rätt att försvara Söul. Den amerikanska armén har alla rättigheter, från rätt till kontroll över vapen, militärutrustning och andra krigsmedel och militära förnödenheter till rätt att gruppera den sydkoreanska armén, kontrollera dess rörelser och utveckling, utnämna officerare och soldater och godkänna deras avsked. Inget område och ingen enhet av den sydkoreanska armén står utanför de amerikanska styrkornas inblandning. Hur kan denna makt kräva att man, för att en överenskommelse om fredlig återförening skall komma till stånd, skall lämna garantier för att risken för krig är obefintlig, när denna makt själv finns i Korea och helt har makten över dess marionettregering och trupper? Dessa trupper måste naturligtvis försvinna från Korea om förutsättningar skall finnas för ett fredligt återförenande. Nyligen försäkrade president Ford Sydkoreas regering allt stöd. Men marionettregeringen i Söul var ändå inte lugnad. Då sände USA fram sin försvarsminister, Schlesinger, som i ett uttalande skarpt varnade Nordkorea för försök att utnyttja situationen, som han uttryckte det. USA:s försvarsminister hotade med att slå till mot själva baserna i norr, om en konflikt uppstod i Korea. Allt i Demokratiska folkrepubliken skulle läggas i grus och spillror, förklarade samme man; det skulle bli ännu värre än under Koreakriget. Läget i Korea blir alltså mer och mer oroväckande. De uttalanden som den amerikanske krigsministern gjorde för några dagar sedan leder fram till slutsatsen att den sydkoreanske diktatorn Park Chung Hees åtgärder efter USA:s nederlag i Sydostasien blivit alltmer desperata. Man kan igångsätta en militär provokation mot Demokratiska folkrepubliken i norr, och då skulle alltså USA vara berett att inskrida med massiva terrorbombningar mot norr. Man skulle upprepa vad man gjorde 1950. Det låter fantastiskt att USA skulle ge sig in i ett nytt krig i Asien, men detta är enligt krigsministern i USA inte alls otroligt. Det finns, om inte annat, en rad svårkontrollerade faktorer, som kan förvandla USA:s psykologiska krigföring till verklighet. USA propagandan har nu i veckor hamrat fram budskapet om att ett nordkoreanskt angrepp är förestående, och USA har utökat sina styrkor i Sydkorea. Park Chung Hee, den s.k. presidenten i marionettregeringen i Söul, har trappat upp sin terror och praktiskt taget försatt landet på krigsfot. Det råder där en krigsfeber som otäckt mycket påminner om månaderna före krigsutbrottet 1950. När förhållandena är sådana måste det naturligtvis handlas snabbt, och det är här som den svenska regeringen kommer in i bilden. Jag är väl medveten om att Sverige är ett litet land, men Sveriges ord väger ändå tungt — det har det gjort i andra sammanhang. Vi hänvisar till vad den svenska regeringen och Sverige har gjort när det gäller kampen för frihet för det vietnamesiska folket. Den här situationen är minst lika alarmerande — och kanske ännu mer — eftersom den kan medföra att världen snart kan finna sig stå inför ett nytt världskrig.
Herr talman! I den huvudfråga som vi diskuterar och som herr Lorentzon har interpellerat om, nämligen frågan om att FN-kommandot skall upplösas och försvinna, är vi ju eniga. Den svenska regeringen stöder den uppfattningen på sätt som jag har utvecklat i mitt svar.

Vi överväger alltså under vilka former denna behandling skall ske. Den svenska ståndpunkten angående vad resultatet av den behandlingen skall bli är ju klar, men förutsättningen för att kunna ta upp frågan till behandling och så småningom komma fram till ett avgörande är naturligtvis att stormakterna går med på detta. Det finns också risk för att vi kan ta initiativ som bara förvärrar situationen, och vi måste vidare räkna med att stormakterna har vetorätt. Därför är det en fråga om hur man bör gå till väga rent taktiskt under den närmaste tiden. Jag tror inte att det hos någon stormakt finns något intresse av att kriget blossar upp på nytt på den koreanska halvön. Jag hoppas därför att stormakterna är beredda att medverka till att försöka lösa problemen på fredlig väg. Sverige anstränger sig ivrigt för att de förhandlingar mellan de båda staterna som dock hade påbörjats och som ännu inte är avbrutna på nytt skall kunna komma i gång, så att risken för krig, som herr Loreptzon talar om, inte skall bli verklighet.
Herr talman! Efter herr utrikesministerns senaste meddelande behöver vi kanske inte fortsätta diskussionen längre, eftersom utrikesministern sade att vi i huvudfrågan är överens, att Sverige har den bestämda uppfattningen att de utländska trupperna i Korea som bär FN-emblem skall bort och att man förhandlar med de nordiska staterna i den här frågan. Jag förstår att en utrikesminister väl måste göra det uttalandet att han tror — som man gör i kyrkan — att det inte finns någon stormakt som har intresse av krig i nuvarande situation. Men med de erfarenheter vi har av USA:s handlande och dess regerings uppträdande och de alarmerande uppgifter som har kommit genom telegram från USA anser jag att vi måste göra den bedömningen att det är mycket allvarliga saker som är i görningen, att fara för krig kan vara överhängande och att det därför gäller att handla snabbt.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har frågat mig när den av riksdagen begärda utredningen om affärernas öppethållande kommer att tillsättas. 1974 års riksdag uttalade att affärstidsnämndens resultat borde avvaktas innan någon utredning tillsattes. Nämnden, som i dagarna har avslutat sitt arbete, kommer inom kort att överlämna en slutrapport med en sammanfattande bedömning av verkan av fri affärstid. Den av riksdagen begärda utredningen kommer därefter att tillsättas omedelbart.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsminister Feldt för svaret på min fråga. Affärstidsnämnden kommer att överlämna sin slutrapport inom kort och utredningen kommer därefter att tillsättas omedelbart. Utredningen bör alltså vara tillsatt inom en månad. Jag utgår från det. I samband med handelsministerns interpellationssvar till mig den 4 för det första att utredningen skulle få en annan sammansättning än affärstidsnämnden — jag utgår då från att den blir parlamentarisk — och för det andra att utredningen skulle arbeta snabbt. Jag fann båda dessa saker utomordentliga. Min egen uppfattning var att utredningen skulle ha som utgångspunkt att affärstidslagen skulle återinföras. Utredningens uppgift skulle då bli att klara ut lagens utformning. På detta svarade handelsministern att han var förhindrad att ge sådana direktiv på grund av riksdagens beslut i frågan. Näringsutskottet skrev ungefär samtidigt i sitt betänkande nr 2 år 1975 att lagens återinförande noggrant borde prövas av utredningen. Nu har det emellertid ryktats om att affärstidsnämndens majoritet i sin slutrapport kommer att förorda en reglering av affärstiderna. Det skulle tyda på att läget har förändrats i den riktning som jag själv önskar. Herr talman! Jag räknar med att affärstidslagen i någon form kommer att återinföras och det vore bra om utredningen redan när den börjar arbeta kunde utgå från detta förhållande. Det skulle underlätta arbetet och förhoppningsvis ge ett snabbare resultat. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min fråga.
Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat mig om jag kan upplysa om det aktuella balansläget i vad gäller aktiebolågens eftersläpning vid ingivande av verksamhetsberättelser och vilka åtgärder som vidtagits eller planerats för att minska denna eftersläpning. Verksamhetsberättelserna skall enligt lag vara ingivna till patentoch registreringsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Efter ytterligare en månad sänder verket ut en påminnelse till de aktiebolag som ej inlämnat sina verksamhetsberättelser. Vid behov sänds en andra påminnelse ut efter ännu en månad. Ger detta ej resultat överlämnas ärendet till åklagarmyndighet för föreläggande av vite. Under 1970-talet har antalet utsända påminnelser ökat bl.a. på grund av den kraftiga tillväxten av antalet registrerade aktiebolag. Antalet påminnelser är emellertid inte något mått på antalet försumliga aktiebolag utan visar antalet åtgärder som vidtagits för att få dessa bolag att komma in med sina handlingar. Beträffande vidtagna åtgärder vill jag nämna att påminnelseförfarandet gjordes effektivare år 1970 genom att de tidigare helt manuella rutinerna överfördes på data. År 1973 började verket att sända ut en andra på minnelse för att ytterligare öka effekten. För att få ett effektivare förfarande i framtiden vid föreläggande och utdömande av vite har regeringen i propositionen med förslag till ny aktiebolagslag m.m. föreslagit att denna funktion skall utövas av patentoch registreringsverket.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Som sägs i svaret skall inom sju månader från räkenskapsårets utgång bolagets räkenskapshandlingar inges till patentverket. Att så verkligen sker är väsentligt. BI. a. får man härigenom inom industri och handel en möjlighet till information om företag som man har affärsmässiga kontakter med. Förändras ett företags ekonomiska ställning, kan det också leda till att affärsförbindelsernas omfattning och karaktär förändras. Att göra en korrekt bedömning härvidlag är inte alltid så lätt om man inte har någorlunda aktuella handlingar tillgängliga. Jag hoppas att de åtgärder som handelsministern nämnde när det gäller vitesföreläggandet skall leda till att man uppnår de önskade effekterna. Jag har emellertid en känsla av att de tidigare mindre tillfredsställande förhållandena har berott på att rutinerna inte varit så effektivt utformade som man kunde önska. Jag tror att man även därvidlag måste göra en översyn samtidigt som man använder sig av det vitesföreläggande direkt från patentverket, som herr handelsministern talade om. Herr talman! Jag saknade en uppgift i svaret. Jag frågade om det aktuella balansläget. I min fråga pekade jag på att 1972 var det inte mindre än 57 600 påminnelser som hade gått ut och jag undrar om handelsministern kunde med utgångspunkt från detta ge ett svar på hur balansläget är i dag.
Herr talman! I mitt svar försökte jag informera herr Björck i Nässjö om att antalet påminnelser inte är något mått på antalet bolag som släpar efter med inlämnandet av verksamhetsberättelser. Det kan icke vid något tillfälle avgöras hur många dessa företag är. Vi har ett antal påminnelser ute, men under tiden strömmar ett antal berättelser in. Sedan finns det ett antal bolag som måste få en andra påminnelse innan berättelserna så småningom kommer. Ett visst mått på så att säga den definitiva försummelsen är antalet fall som anmäls för vitesföreläggande. Vi har 40 000-60 000 påminnelser, men antalet vitesförelägganden ligger mellan 1 000 och 1 500. Detta visar effektiviteten i verkets arbete med att driva in dessa berättelser. Sedan kan man ha många olika uppfattningar om vad man nu egentligen skall mena med eftersläpningen och balansen. Det måste ha att göra med den tidsrymd som förlöper innan man till slut får veta vad ett visst bolag har för ställning. Detta går det inte att ge något entydigt mått på, vilket jag försökte säga i mitt svar. Jag tror inte det är så mycket mera att göra när det gäller rutinerna. Möjligen kan man göra klart för de försumliga att de kan råka ut för efterräkningar i form av ekonomiska konsekvenser. Möjligen kan också höjningen av minimikapitalet för aktiebolag betyda att det försvinner en mängd pappersbolag eller liknande, som av en rad olika skäl har struntat i att skicka in verksamhetsberättelser. Det finns kanske inte något av större intresse att läsa i dem, men de har registrerats i statistiken över antalet påminnelser. Jag tror och hoppas att läget i den delen skall kunna förbättras som resultat av en förändrad lagstiftning.
Herr talman! Jag är fullt medveten om vad handelsministern sade i sitt svar, nämligen att antalet påminnelser icke är detsamma som icke ingivna berättelser. Men vad jag frågade var uttryckligen om man med ledning av antalet påminnelser kunde komma fram till hur det aktuella balansläget var i dag. Herr talman, detta är emellertid ingen avgörande fråga i och för sig. Jag hoppas att de åtgärder som handelsministern här har redovisat skall leda till en bättre situation. Motivet för denna min önskan har jag redan klargjort.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig om jag fortfarande håller fast vid uppfattningen att Sverige bör kvarstå som medlem i Världsbanken efter bankens senaste kreditgivning till fascistjuntan i Chile. Den nordiska representanten i Världsbankens styrelse riktade skarp kritik och röstade mot det lån som Världsbanken lämnade till Chile i början av maj. Även en rad andra länder intog en skeptisk inställning till lånet. Svenska underhandskontakter kan bedömas ha bidragit till detta. Under rådande förhållanden i Chile med omfattande förtryck är det osannolikt att Världsbankslån kan användas effektivt till förmån för det stora folkflertalet. Bankens lån till Chile utgör därför givetvis en allvarlig belastning för förtroendet för Världsbankens verksamhet. Sveriges medlemskap i Världsbanken måste dock avgöras mot bakgrund av en bred bedömning av organisationens politik liksom det stöd verksamheten har bland u-länderna. Även om u-ländernas syn på Världsbanksgruppen är långt ifrån okritisk, är de angelägna om en fortsatt hög aktivitet i Världsbanksgruppens verksamhet, eftersom bankgruppen är den största källan för obunden internationell kreditgivning till u-länderna. Regeringen anser det därför riktigt att Sverige även i fortsättningen medverkar i utformningen av Världsbanksgruppens beslut. Endast genom fortsatt medlemskap kan vi främja u-ländernas krav på en utveckling i bankgruppen mot ökad hänsyn till u-ländernas strävanden till jämlikhet och oberoende. Sker inte en sådan utveckling finns det anledning att närmare pröva omfattningen av det svenska stödet till Världsbanksgruppen.

Herr talman! Jag tackar fru Sigurdsen för svaret på min fråga. I slutet av svaret säger fru Sigurdsen: ”Endast genom fortsatt medlemskap kan vi främja u-ländernas krav på en utveckling i bankgruppen mot ökad hänsyn till u-ländernas strävanden till jämlikhet och oberoende. Sker inte en sådan utveckling finns det anledning att närmare pröva omfattningen av det svenska stödet till världsbanksgruppen.” Detta är en argumentation som har använts under en rad år av företrädare för regeringspartiet. Man måste då ställa sig frågan: Vilken utveckling har skett inom Världsbanken? Är det en utveckling som har främjat u-ländernas strävanden till ekonomiskt oberoende och socialt framåtskridande? Så är inte fallet, fru Sigurdsen. Tvärtom följer Världsbankens och IDA:s politik samma reaktionära inriktning som den alltid har gjort sedan Världsbanken bildades. Exempelvis Haiti — det kan vi läsa i pressmedelandena från Världsbanken -— har fått stora lån beviljade till vissa projekt. Vilken regim har Haiti? Det behöver jag inte närmare gå in på, för det känner vi alla till. Brasilien och Indonesien är fortfarande Världsbankens stora låntagare. Det senaste exemplet, som ytterligare bekräftar Världsbankens inriktning och reaktionära politik, är de 20 milj. dollar som man ger till fascistjuntan i Chile. Vilket blir då Världsbankens nästa steg? Man har diskuterat ytterligare 30 milj. dollar till Chilejuntan för investeringar i koppargruvorna. Säkert kommer Världsbanken så småningom att bevilja dessa pengar. Jag tror inte att det dröjer så många månader, innan vi står också inför detta faktum. Och vilka är det som får dessa pengar? Ja, vi vet att under folkfrontstiden nationaliserades koppargruvorna i Chile. När USA hade hjälpt Pinochet och de andra fascisterna till makten, lämnade man tillbaka koppargruvorna, och nu skall alltså Världsbanken ge de amerikanska kapitalisterna 30 miljoner till investeringar för att mera effektivt och ännu snabbare kunna exploatera chilenska folkets viktiga råvara, kopparn. Jag måste fråga: Var går gränsen, fru Sigurdsen, för fortsatt medlemskap? Vi har hört år efter år att sker inte en positiv utveckling, då skall Sverige pröva om sin inställning. Det har inte skett någon positiv utveckling. Var går gränsen?
Herr talman! Först tycker jag att vi skall hålla isär traditionella Världsbankslån enligt kommersiella villkor och IDA-krediter. Sverige bidrar till IDA, dvs. Internationella utvecklingsfonden, och IDA ger krediter på förmånliga villkor, och lån utgår bl.a. till länder som Indien, Bangladesh, Etiopien, Tanzania och Kenya — jag nämner dem därför att de också är svenska programländer när det gäller vårt direkta bistånd. Dessutom går IDA-krediter till Indonesien, Egypten, Sudan och Ghana. De svenska medlen går, som jag sade, till IDA. Vi är alltså inte med och finansierar de lån som ges av Världsbanken till Chile. Jag tycker att vi skall klara ut det först. Var går gränsen, frågar herr Måbrink. Sverige kan, om vi är med i Världsbanksgruppen, verkar för u-länderna genom att arbeta för att förändra inriktningen av Världsbankens politik. U-länderna har vid åtskilliga tillfällen, herr Måbrink, officiellt uttalat sitt förtroende för IDA. Senast gjordes detta, om jag skall ta ett större officiellt sammanhang, vid Världslivsmedelskonferensen i Rom. Vad vi kan göra när det gäller våra ekonomiska insatser till IDA är naturligtvis att bestämma på vilken nivå vårt bidrag skall ligga. Vi är nu inne i en treårsperiod, där vi har bundit oss för ett bistånd som rör sig om ungefär 252 milj.kr. per år. Vi brukar stå fast vid sådana överenskommelser. När det är dags för nästa påfyllnadsperiod, får vi naturligtvis ta ställning till hur stort bidraget skall bli i framtiden.
Herr talman! Det är riktigt som fru Sigurdsen säger att man skall skilja på Världsbanken och IDA i frågan om Sveriges bidrag. Men banken och fonden har precis samma styrelse — det är också viktigt att påpeka, fru Sigurdsen. Politikens inriktning är också densamma. När det gäller länder som nationaliserar företag osv. är banken såväl som IDA restriktiva med lån. Under folkfrontstiden nationaliserade Chile vissa viktiga industrier. Då ströp banken och IDA långivningen till Chile. U-länderna är för IDA, säger fru Sigurdsen. Självklart är de det. Vad har de för alternativ, när skulderna växer och de står inför en katastrofal situation. De får naturligtvis välja det enda som finns, nämligen IDA. Jag tycker att Sverige skulle kunna inrikta sig på andra organ, exempelvis FN:s kapitalfond, eller ge större bidrag till UNDP. Vore inte det ett alternativ till Världsbanken som Sverige borde kunna satsa på?
Herr talman! När man hör herr Måbrink och andra företrädare för vänsterpartiet kommunisterna i denna diskussion, får man nästan en känsla av att om bara Sverige lämnar Världsbanken kommer allt att bli gott och väl. Tror verkligen herr Måbrink att, om Sverige skulle träda ur Världsbanksgruppen, det skulle ske en snabb förändring bara därför att vi går ur? Den svenska regeringen uppfattar det som så att Sverige har en uppgift att fylla genom att vara med och försöka utöva påverkan. Sedan säger herr Måbrink: Vad finns det för alternativ; u-länderna har inga alternativ. Men i nästa mening har herr Måbrink kommit på ett alternativ — som vi också hoppas på — och det är FN:s kapitalfond. Sverige satsar ju första gången i år 10 milj.kr. till den fonden. Sveriges riksdag har också uttalat sig när det gäller kapitalfonden och har sagt att man hoppas att dess framtida kapacitet skall kunna förstärkas. Riksdagen har också sagt att Sverige bör då vara beredd att kommande år ytterligare öka stödet. Det blir detta riksdagens beslut och andra överväganden som får vara avgörande för den svenska regeringens handlande när det gäller det framtida multilaterala stödet.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att alternativet är FN:s kapitalfond. Men — det glömde jag säga tidigare — vad som brister är att det finns för litet resurser i den fonden. De olika länderna ger för litet bidrag till denna kapitalfond. Jag menar att Sverige i stället för att ge till IDA de 300 milj.kr. — som jag tror det handlar om varje år — skulle kunna lägga det beloppet i FN:s kapitalfond. Då skulle det finnas ett alternativ för u-länderna. Jag tror naturligtvis inte att om Sverige lämnar Världsbanken, skulle allt plötsligt bli bra. Men det är en politisk och en moralisk fråga. Fru Sigurdsen och regeringen kan inte i något fall påvisa att Sverige har kunnat påverka Världsbanken. Det finns inte ett enda sådant exempel.

Herr talman! Fru Lantz har frågat mig om jag avser att utfärda tilllämpningsbestämmelser för de nya tjänsterna i kommunernas skolväsende så att de berörda lärarna i kommunal vuxenutbildning kan få sina anställningar fr.o.m. den 1 juli 1975. Svaret är ja. Innan den nya organisationen kan träda i kraft måste dock vissa förhandlingar föras mellan parterna, bl.a. om undervisningsskyldighet m.m. för de nya tjänsterna vid skolväsendet i kommunen. Ett förhandlingsuppdrag har lämnats till avtalsverket. Vidare gav regeringen den 24 april skolöverstyrelsen i uppdrag att utfärda anvisningar för meritvärdering av de nya tjänsterna. Inom utbildningsdepartementet förbereds en förordning om de nya tjänsterna och ändringar av vissa äldre kungörelser. Förordningen kommer att innehålla behörighetsbe stämmelser, övergångsbestämmelser m.m. i enlighet med vad som sägs i 1975 års budgetproposition och i utbildningsutskottets betänkande. Under detta arbete sker samråd med berörda personalorganisationer. Överläggningarna med personalorganisationerna är ännu inte avslutade. Jag räknar med att författningen inom kort skall kunna komma ut av trycket.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaret. 1974 års riksdag uttalade att regeringen borde återkomma till riksdagen med förslag om tjänster för lärare i den kommunala vuxenutbildningen inom sådan tid att de skulle kunna träda i kraft den 1 juli 1975. Med vanligt språkbruk borde ”träda i kraft” i det här sammanhanget betyda att den nya tjänsteorganisationen skulle börja fungera den 1 juli 1975. Med andra ord: lärarna borde vid den angivna tidpunkten inneha tjänsterna. Tjänsterna skulle vara besatta från den 1 juli 1975. I varje fall borde det finnas möjligheter att under sommaren 1975 klara av tillsättningsproceduren och eventuellt förordna lärarna retroaktivt från halvårsskiftet 1975. Trots det tidsschema som riksdagen angav i sitt beslut framlade regeringen inte något förslag om de nya lärartjänsterna för den kommunala vuxenutbildningens behov förrän i budgetpropositionen i januari i år. Erfarenhetsmässigt, och detta torde inte vara obekant för utbildningsdepartementet, är det mycket svårt att få reformer inom skolan att börja fungera från den 1 juli ett visst år om förslag framläggs i riksdagen först i januari samma år. Efter ett riksdagsbeslut om de nya tjänsterna måste tillämpningsföreskrifter av olika slag utfärdas. Detta måste i det här fallet ske utomordentligt snabbt om organisationen skall kunna börja fungera från den 1 juli i år. Det är mycket som måste åtgärdas, som redan framhållits av utbildningsministern. Regeringen skall utfärda behörighetsbestämmelser, övergångsbestämmelser, bestämmelser om fyllnadstjänstgöring m.m. Skolöverstyrelsen skall utfärda meritvärderingsbestämmelser. Innan de här bestämmelserna kan utfärdas skall överläggningar med personalorganisationerna äga rum. Statens avtalsverk och personalorganisationerna skall vidare förhandla om arbetstid m.m. för de nya tjänsterna. Sådana förhandlingar inleddes för bara några dagar sedan. Det är mot bakgrund av detta som jag har ställt frågan om utbildningsministern avser att utfärda tillämpningsbestämmelser för de nya tjänsterna så att berörda lärare i kommunal vuxenutbildning kan få sina anställningar fr.o.m. den I juli i år. Utbildningsministern har i dag svarat ja på den frågan. Men då vill jag fråga: När avser utbildningsministern att utfärda dessa tillämpningsföreskrifter?
Herr talman! Som jag sade i svaret pågår samråd med personalorganisationerna, och de har förklarat sig till freds med den handläggning som jag har refererat i mitt svar. Så fort de samråden är över skall också berörda författningar utfärdas.
Herr talman! Jag är inte så säker på att personalorganisationerna är till freds med handläggningen. Inom två månader skall lärarna inom kommunal vuxenutbildning vara placerade i de nya tjänsterna, enligt beslut som har fattats här i riksdagen. Man kan fråga sig om dessa lärare på nytt kommer att bli lurade på sin anställningstrygghet och om eleverna inom den kommunala vuxenutbildningen fortfarande kommer att missgynnas i förhållande till elever inom andra skolformer i lärarfrågan. I skolförordningen, där fyllnadstjänstgöring skall annonseras, är detta visserligen på gång, men fortfarande finns ingen som helst vägledning för kommunernas rektorer och lärare hur de skall bete sig i frågan. Dessutom skall tillämpningsföreskrifterna spridas. Lokalt kan med nuvarande tidsschema detta ske först i början på juni. Jag har ytterligare en fråga att ställa: Varför har detta tagit så lång tid?
Herr talman! Överläggningar med personalorganisationerna och de nödvändiga förändringar som krävs också författningsmässigt tar en viss tid. I det sammanhang det nu gäller har personalorganisationerna och jag haft direkta samtal med varandra, och organisationerna har förklarat sig nöjda med handläggningen.

Herr talman! Herr Nisser har frågat chefen för jordbruksdepartementet vilka åtgärder denne avser vidta för att lösa de studerandes vid universitetet i Frescati behov av friluftsoch motionslokaliteter. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Lundkvist, får jag lämna följande upplysningar. Enligt de riktlinjer som riksdagen tidigare godkänt, bl.a. i anslutning till behandlingen av propositionen 79 år 1970 om stöd till idrotten, är stöd till idrottsutövning i form av idrottsanläggningar i första hand en primärkommunal angelägenhet. Detta gäller även anläggningar för den idrott som utövas av studenter. I vissa fall kan studerandesammanslut ningar få lån ur lånefonden för studentkårslokaler men då endast för — Nr 90 begränsade motionsutrymmen. Måndagen den Enligt riksdagens beslut år 1970 kan ett särskilt anläggningsstöd utgå 26 maj 1975 till kommuner med ett stort antal studerande. Byggnadsstyrelsen har redovisat ett förslag från stiftelsen Stockholms Om friluftsoch universitets service till motionsanläggning i anslutning till universitetet motionslokaler vid i Frescati. I den mån berörd kommun, vilken i enlighet med vad jag Stockholms nämnt har det primära ansvaret för idrottsanläggningar, är villig att uppuniversitets föra en sådan anläggning i Frescati kan således regeringen pröva frågan = anläggningar i om s.k. anläggningsstöd till denna anläggning.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet för svaret. Bakgrunden till den fråga jag har ställt är det något egendomliga förhållande som råder på universitetsområdet i Frescati just när det gäller möjligheten för ungdomarna att bedriva idrott och motion. Universitetet är stort — 48 000 inskrivna studerande, av vilka tusentals studerar på samma gång. Deras enda möjlighet till inomhusidrott är en barack på 200 m” med ett pingpongbord plus en grupp för så att säga kameral verksamhet plus två duschar. Det är ganska påvert även sett från en sparsam moderat synpunkt. Jag hoppas livligt att statsrådet vill medverka till att de äntligen kan få en bättre lokal för inomhusidrott. Förhållandena är inte mycket bättre för utomhusidrott. Där finns ingen fotbollsplan, ingen tennisplan eller liknande. Man har Lilljansskogen att gå i — där finns det motionsslingor. Men där ligger Stora Skuggans skjutfält, som egentligen var huvudämnet för min fråga. Det har sina risker att ha ett sådant här skjutfält inom ett friluftsområde, och det har flera gånger förekommit att rikoschetter har slagit in i skogen. Det kan vara ganska farligt. Frågan om Stora Skuggan har tidigare varit uppe i riksdagen. På hösten 1964 lade dåvarande kommunikationsministern Skoglund en proposition med förslag att skjutanordningarna skulle flyttas för att Stora Skuggan skulle kunna användas till rekreationsområde med anläggningar av olika slag — fotbollsplaner, hockeyplaner, tennisplaner, friidrottsplan etc. Även om detta är en primärkommunal fråga vore det mycket angeläget om herr statsrådet även härvidlag ville försöka medverka till att frågan nu löses. Det har gått tio och ett halvt år sedan riksdagen förra gången beslöt att skjutbanan skulle flyttas. Det kan ju vara ett lämpligt tioårsjubileum att besluta att den nu verkligen skall flyttas.
Herr talman! Vi har av riksdagen antagna spelregler för handläggning av problem av det slag som herr Nisser har aktualiserat. Jag kan i och för sig dela hans bekymmer inför de förhållanden som råder i Frescati, 21 men jag antar att också herr Nisser anser att vi skall följa de spelregler som riksdagen har antagit. Och jag upprepar att regeringen är villig att pröva frågan om anläggningsstöd till en anläggning där ute, om kommunen tar upp den diskussionen. Landstinget diskuterar f. n. möjligheten att skaffa en ersättningsplats för skjutfältet. Kontraktet har inte förnyats, och jag tror att frågan är på väg att lösas. När det är gjort kommer naturligtvis frågan om friluftsanläggningarna i en bättre ställning.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr Zachrisson för det svaret, och jag hoppas att när en ansökan från studentorganisationerna kommer in blir den välvilligt behandlad. Detta är nämligen ett stort problem för många studerande i Frescati. De måste nu åka runt Stockholm för att kunna utöva idrott av olika slag, och det är väl inte riktigt att de studerande vid ett så stort universitet skall behöva tillgripa sådana åtgärder. Det är dock ett provisorium när man måste åka omkring för att kunna utöva idrott. Jag tackar än en gång herr statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Häll har frågat mig vilka åtgärder jag kan vidta för att garantera att de i propositionen 1975:20 föreslagna insatserna för att åstadkomma en utökad bokutlåning och därmed sammanhängande kulturell verksamhet på arbetsplatser inte försvåras eller förhindras av företagsledningen. Bokutlåning på arbetsplatser är en angelägen form av extern biblioteksverksamhet som påbörjats på flera håll i landet. Genom de av riksdagen i enlighet med förslagen i propositionen 1975:20 nyligen beslutade formerna för de fortsatta statliga insatserna till folkbibliotek kommer fr.o.m. nästa budgetår statsbidrag att kunna utgå till kommuner som anordnar sådan utlåning. I propositionen erinrade jag också om möjligheten att med medel ur arbetsmiljöfonderna starta bokutlåning på arbetsplatserna. Vid behandlingen av dessa frågor i propositionen betonade jag vikten av att utlåningsverksamheten förankras bland de anställda och att den därför planeras i nära kontakt med dessa. Även i den löpande verksamheten bör anställda engageras. Det har förutsatts att de böcker som införskaffas med utnyttjande av det statliga stödet skall ingå som en del i det kommunala folkbibliotekets bokbestånd. Utlåningen på arbetsplatser bör således bli en integrerad del Nr 90 i den övriga biblioteksverksamheten i kommunerna. I den mån de an Måndagen den ställda tar initiativ till att bokutlåning på arbetsplatsen kommer till stånd 26 maj 1975 utgår jag från att de med företagsledningen kan träffa de avtal om lokal Adera tners för verksamheten m.m. som behövs för att verksamheten skall kunna Om biblioteksverkbedrivas. Formerna för sådana avtal bör enligt min mening utformas samheten på lokalt. Jag ser det som självfallet att biblioteksverksamheten på en ararbetsplatser betsplats — däri inbegripet exempelvis sådan utställningsverksamhet som drivs på samma villkor och med samma frihet som övrig folkbiblio

Herr talman! Jag ber att få börja med att tacka för svaret på min fråga. Som jag angivit i motiveringen var det en händelse som inträffade i Norrbotten som var orsak till att jag ställde frågan. Det gäller främst förhållandena inom Luleå kommun. Luleå kommuns folkbibliotek bedriver bokutlåningsverksamhet på två arbetsplatser. Det gäller först och främst Notvikens verkstäder, som haft den här verksamheten i gång sedan hösten 1973, och SAAB-SCANIA:s anläggning, som haft den sedan mars innevarande år. Verksamheten på dessa båda ställen har tillkommit på initiativ av den lokala fackklubben. Den har utformats av folkbibliotekets personal i intim samverkan med fackföreningen och företagsledningen. Verksamheten på Notvikens verkstäder har varit mycket framgångsrik och uppskattad av de anställda. Under 1974 lånades där ut ca 2 000 böcker, dvs. nära tio böcker per anställd. Genomsnittsutlåningen i kommunen var vid samma tidpunkt drygt nio böcker per invånare. I anslutning till utlåningsverksamheten har folkbiblioteket även ordnat utställningar av informationskaraktär, ofta material producerat av Riksutställningar. Samma utställningar har också i andra sammanhang distribuerats via ABF. Verksamheten vid SAAB-SCANIA har i inledningsskedet mött vissa svårigheter. Trots att verksamheten utformats i samförstånd mellan företagsledning, fackklubb och folkbibliotek har vissa motsättningar uppstått med företagsledningen. Detta har bl.a. kommit till uttryck i att företagsledningen beslagtagit en utställning; det gällde Chileutställningen Venceremos, som är producerad av Riksutställningar. Fackklubben har genom företagsnämnden frågat av vilken anledning man tagit ned utställningen och fått till svar att det var företagsledningen som ensam bestämde om affischering inom företaget. Man tillät endast affischering av ideell art, inte av politisk art. Kommunens kulturnämnd, fackklubben i företaget och även jag uppfattar faktiskt detta ställningstagande från företagsledningen som en ambition att något censurera den verksamhet som så lyckosamt introducerats och fortlöpande bedrivits. Jag understryker mitt tack för det klara be 23 skedet i svaret, där statsrådet förutsätter att den här verksamheten i företagen skall bedrivas på samma villkor och med samma frihet som övrig folkbiblioteksverksamhet. Med detta tackar jag än en gång för svaret.
Herr talman! Jag skall göra ett tillägg. Jag vill erinra om den behandling av frågan om förhållandet mellan ett företag och dess anställda som arbetsrättskommittén redovisat i sitt betänkande Demokrati på arbetsplatsen. Betänkandet remissbehandlas f.n. En utgångspunkt för den här kommitténs ställningstagande har varit att i princip varje fråga som har betydelse för förhållandet mellan ett företag och dess arbetstagare skall kunna bli föremål för kollektivavtal. Från den utgångspunkten får frågan om bokutlåning på arbetsplatsen och därmed sammanhängande aktiviteter, som t.ex. utställningar, ses i ett större sammanhang och utgör därmed enligt min mening en del av den pågående diskussionen om de anställdas rätt att ställa krav på sin arbetsmiljö.

Herr talman! Fru af Ugglas har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit eller ämnar vidta för att underlätta för sjukvårdshuvudmännen att klara sina uppgifter under sommarmånaderna samt vilka åtgärder jag har vidtagit eller ämnar vidta för att häva den kroniska bristen på sjuksköterskor. Vad gäller sjuksköterskesituationen vill jag först erinra om att utbildningskapaciteten har byggts ut väsentligt under senare år. Detta har resulterat i en ökning av antalet legitimerade sjuksköterskor från ca 50 000 år 1970 till drygt 60 000 år 1974. Samtidigt har andelen yrkesverksamma sjuksköterskor ökat. Med nuvarande utbildningstakt kommer antalet legitimerade sjuksköterskor under återstoden av 1970-talet att öka till ca 75 000. Andelen vakanta sjukskötersketjänster vid kroppssjukhusen har under de tre senaste åren varierat mellan 2,4 96 och 3,2 96. Även om dessa siffror inte kan anses särskilt höga — vissa s.k. tekniska vakanser är alltid svåra att undvika — innebär inte detta att förhållandena är tillfredsställande inom alla områden. Betydande variationer föreligger mellan olika geografiska områden och medicinska verksamhetsområden. Särskilt besvärande är bristen på anestesioch operationssköterskor. Regeringen har därför genom beslut den 3 april 1975 uppdragit åt skolöverstyrelsen att i samråd med socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet skyndsamt undersöka förutsättningarna för att öka till ningsarbete utvecklingen på sjuksköterskeområdet och tar fortlöpande 26 maj 1975 initiativ i syfte att förbättra tillgången på sjuksköterskor. Sålunda har det tagit initiativ till samordning av viss sjuksköterskeutbildning mellan — bristen på sjukskö olika landstingsområden för att få till stånd ett bättre utnyttjande av = terskor befintliga praktikplatser. Jag kan här också nämna att läroplanen för vida ändrats i vad gäller yrkespraktiken för att få tillgång till ett större antal praktikplatser. Socialstyrelsen bevakar också de möjligheter som finns yrkesverksamma sjuksköterskor. Ett nära samarbete finns mellan de en skilda landstingen och socialstyrelsen, som ofta lämnar landstingen upp gifter ur sjuksköterskeregistret om icke yrkesverksamma sjuksköterskor. Sjuksköterskesituationen under sommarmånaderna är ett besvärligt problem för sjukvårdshuvudmännen. En viss minskning av den sjuk vårdande verksamheten inträder alltid under sommaren och är också motiverad med hänsyn till patienternas minskade benägenhet att under sommarmånaderna genomgå undersökningar, operationer m.m. som utan olägenhet kan skjutas till en senare tidpunkt. Denna neddragning av verksamheten underlättar situationen under sommarmånaderna men är ofta inte tillräcklig för att tillgodose sjukvårdspersonalens önskemål om sommarsemester. Socialstyrelsen har vidtagit en rad åtgärder för att så långt som möjligt underlätta sjukvårdsverksamheten under sommarmånaderna. Planering en av verksamheten har ingående behandlats vid särskilda konferenser med företrädare för sjukvårdshuvudmännen. För att underlätta för sjuk sköterskorna att få semester under sommaren har socialstyrelsen också inom vissa verksamhetsområden. Liksom tidigare finns också möjlighet terskeutbildningen att efter medgivande från socialstyrelsen kunna för ordnas såsom vikarier på vissa sjukskötersketjänster. Ett särskilt problem i detta sammanhang är att ett förhållandevis stort antal sjuksköterskor är lediga under sjukhusens semesterperioder för vidareutbildning. So cialstyrelsen utreder därför tillsammans med skolöverstyrelsen möjlig heterna att förskjuta terminsstarten för vidareutbildningen på ett sådant sätt att den inte sammanfaller med sommarsemestrarna. Av vad jag här anfört framgår att socialstyrelsen och sjukvårdshu vudmännen uppmärksamt följer utvecklingen på detta område och fort löpande vidtar aktiva åtgärder.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Dess lugna ton kontrasterar mot den oro och på sina håll uppgivenhet 25 som man möter hos sjukvårdens personal i dessa dagar. Tröttkörda sjuksköterskor undrar över om de över huvud taget kommer att klara sina arbetsuppgifter under sommaren. Just nu, medan vi diskuterar i denna kammare, möter personal från nordöstra förvaltningsområdet här i länet pressen för att informera om det oroande läget sjukhus för sjukhus. Det allvarligaste med personalbristen är att det inte längre är fråga om ett säsongfenomen. Personalbristen har blivit kronisk. Året om är det ont om sjuksköterskor. Reserven utnyttjas till fullo även i den normala driften. När säsongpåfrestningarna kommer blir läget ohållbart. Vad denna situation betyder för sjuksköterskornas arbetsmiljö krävs inte så stor fantasi för att föreställa sig. Hur många sjuksköterskor känner inte i dag att de inte mäktar med arbetet. Övertid, nattvak, tungt ansvar och arbetsuppgifter som går långt över behörighet tar bort arbetsglädjen. Hur många undrar inte om ersättningen är värd påfrestningen, ja, ofta uppoffringen av normalt hemliv. Socialministern nämner inte med ett ord i sitt svar den stora avgången av personal inom sjukvården. Ändå är det faktiskt så att personalbristen är på väg att bli självalstrande. Pressen på personalen leder till att allt fler slutar. Sjukvården är inne i en ond cirkel. Socialministern säger att utbildningskapaciteten har byggts ut väsentligt under senare år. Det strider mot de uppgifter jag erhållit. Enligt dessa uppgifter antogs under läsåret 1970 74 var motsvarande siffra 2 283. Statsrådet tycker inte heller att vakanssituationen är särskilt oroande. Men är då åtminstone inte trenden oroande? Procentsiffran för vakanserna ökar: 1971 var den 2,1, 1972 var den 2,8, 1973 var den 2,4 och 1974 var den 3,2. Till dessa vakanser skall också läggas den stora andel outbildad personal som upprätthåller tjänster inom sjukvården. De behöver också utbildning. Ett mått på klyftan mellan behov av utbildad personal och utbildningskapacitet kan hämtas från Stockholms läns landsting: Behovet av grundutbildade sjuksköterskor är ca 1 100 per år under den kommande femårsperioden. Den årliga utbildningsvolymen ligger på ca 680 platser per år. Och då skall vi komma ihåg att Stockholms läns landsting dessutom utbildar för hela landet. Herr talman! Jag skulle vilja vända på steken ett ögonblick och se sjukvårdsutbildningen från ungdomarnas synpunkt. Är det rimligt att samtidigt som vi har brist på personal inom sjukvården, så skall i vissa fall ända upp till 90 96 av de ungdomar som söker till sjuksköterskeutbildningen avvisas? Än orimligare ter sig detta förhållande mot bakgrund av den stora arbetslösheten bland ungdom. Finner socialministern verkligen förhållandena i fråga om vårdutbildningen tillfredsställande? Har socialministern inga synpunkter på den stora avgången av utbildad personal?

Nr 90 Herr talman! Av fru af Ugglas inlägg kan man lätt få det intrycket Måndagen den att vårt lands sjukvård egentligen inte fungerar under sommarmånaderna. 26 maj 1975 Så är emellertid icke fallet. Under juli 1974 fanns sammanlagt 63950 vårdplatser vid sjukhus för somatisk och psykiatrisk vård. Under samma - Om åtgärder mot tid, dvs. mitt under semestertiden, var 80 96 av det totala antalet vård — bristen på sjuksköplatser i normal drift. terskor Såsom jag anförde i mitt interpellationssvar är en minskning av sjukvårdsverksamheten under sommaren motiverad med hänsyn till patienternas minskade benägenhet att genomgå operationer, undersökningar m.m., som inte är av akut karaktär. Så har det alltid varit. Det har därför länge varit praxis att vid t.ex. medicinska och kirurgiska kliniker hålla någon vårdavdelning stängd under sommaren. Om en kirurgklinik omfattar tre vårdavdelningar och en avdelning är stängd under sommaren, så innebär detta ett bortfall av ca 33 96 i vårdkapacitet, vilket i regel är helt acceptabelt med hänsyn till den minskade vårdefterfrågan. Ett sådant system gör det också möjligt att på ett smidigt sätt utföra sådana större arbeten såsom ombyggnader och renoveringar, som är angelägna och nödvändiga. Herr talman! Vad jag här har framhållit innebär inte att jag på något sätt vill förringa svårigheterna under somrarna, men jag anser samtidigt att varje problem bör ges de rätta proportionerna. Bristen på sjuksköterskor som är villiga att arbeta under sommarmånaderna är ett besvärligt problem för sjukvårdshuvudmännen. Jag vill här nämna att socialstyrelsen tagit initiativ till en kartläggning av orsakerna till den statistiskt sett relativt låga yrkesintensiteten för sjuksköterskor f. n. Under senare år har också nyexaminerade sjuksköterskor visat en allt större obenägenhet att börja sin tjänstgöring före hösten. När det gäller tillgången på sjuksköterskor över huvud taget vill jag erinra om att antalet legitimerade sjuksköterskor kommer att öka starkt under de närmaste åren. Samma sak gäller antalet vidareutbildade sjuksköterskor. Jag kan här nämna att vidareutbildningen nu har en omfattning som motsvarar drygt 80 96 av de grundutbildade sjuksköterskorna. Det är i det här sammanhanget glädjande att kunna konstatera att den tidigare stora skillnaden mellan det av riksdagen medgivna antalet terminskurser och det faktiskt utnyttjade antalet kurser under de senaste åren har minskat väsentligt. Sjuksköterskesituationen får ses mot bakgrund av den kraftiga utbyggnaden av sjukvården under senare år. Inom vissa geografiska områden har utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen uppenbarligen inte skett i takt med utbyggnaden av sjukvården, vilket lett till en kvardröjande brist på sjuksköterskor. Såsom jag nämnde är bristen på vidareutbildade sjuksköterskor i exempelvis anestesi, operation och intensivvård särskilt besvärande.

Får jag allra sist, herr talman, bara nämna att andelen obesatta sjukskötersketjänster, när jag i början av 1960-talet hade tillfälle att tala om de här problemen och bekymren under somrarna, var uppe i närmare 10 246. Jag har nämnt att siffrorna i dag är nere på 2 å 3 96.